Herr talman! Bosse Ringholm har frågat mig dels vilken bedömning jag gör av antalet nya påbörjade hyreslägenheter under året, i hela landet respektive i Stockholm, dels om jag överväger några nya åtgärder för att stimulera byggandet av nya hyresbostäder, dels också om jag ser med oro på det skrala intresset för att bygga bostäder med hyresrätt samt vad jag i så fall avser att göra. Det är intressant att Bosse Ringholm menar att det är indragningen av de statliga byggsubventionerna som är roten till de problem som han ser på bostadsmarknaden. Om det verkligen vore på det sättet kan man fråga sig varför den tidigare regeringen, i vilken Bosse Ringholm ingick, införde investeringsstöd som var tidsbegränsade och varför samma regering i den ekonomiska vårpropositionen förra året aviserade ett borttagande av räntebidragen med början under 2008. Nu delar jag dock inte riktigt den skräckvision som Bosse Ringholm gör sig till talesman för i sin interpellation. Påbörjandet av nya bostäder, särskilt hyresbostäder, har minskat under första kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året och med det sista kvartalet förra året. Detta är dock delvis en optisk villa som beror på att statistiken redovisas som den gör. En stor del av det minskade påbörjandet i år förklaras av att många byggen tidigarelades i syfte att maximera intäkterna från de statliga stödsystemen. Statistiska centralbyrån bedömer att ca 7 000 lägenheter, huvudsakligen i flerbostadshus, tidigarelades. Detta är också bra åskådningsexempel på hur subventioner styr byggandet, när det i stället borde vara konsumenternas efterfrågan som styr. Men att bostäder påbörjas tidigare innebär ju inte att de inte byggs alls, bara att verkligheten både kan belysas och förvrängas av statistik. Som en kontrast pekar Boverkets senaste prognos på att det i år kommer att påbörjas 40 000 bostäder, inräknat de som tidigarelades, en siffra som myndigheten bedömer ökar till 41 500 bostäder under 2008. Statistiska centralbyråns sammanfattning - efter att ha redovisat statistik över antal påbörjade lägenheter under årets första kvartal - är: "Oväntat liten minskning av antalet påbörjade bostäder." Några egna bedömningar avser jag dock inte att ge mig in på. Jag vill inte förneka att borttagandet av subventionerna på kort sikt kan påverka bostadsbyggandet. Detta är dock inget skäl att överväga nya subventioner, subventioner som alltså även den tidigare regeringen var på väg att avskaffa. Om byggandet av hyresbostäder ska ligga på en rimlig nivå krävs långsiktigt stabila och goda villkor och, inte minst, förutsebarhet. Sveriges Byggindustrier, en aktör som borde veta vad man talar om, delar regeringens uppfattning att subventionerna har haft en snedvridande effekt och styrt mot ett håll där de kanske inte gör den bästa ekonomiska nyttan. Hyresrätten är en central upplåtelseform på den svenska bostadsmarknaden, både för boende i olika skeden av livet och som en förutsättning för en flexibel och fungerande arbetsmarknad. En fungerande hyresmarknad förutsätter dock att det finns företag som vill äga och förvalta hyresbostäder, och vi avser att verka för att det finns gynnsamma villkor för detta. Hur detta ska ske analyseras för närvarande inom Regeringskansliet. Men bostadspolitiken handlar också om att skapa goda förutsättningar för individerna att efterfråga bostäder. Bostadsbyggandet påverkas, som Bosse Ringholm naturligtvis är väl medveten om, av andra faktorer, framför allt det allmänna ekonomiska läget, exempelvis ränteutvecklingen och hushållens ekonomi och köpkraft. Regeringens insatser för att få fler i arbete och att göra det lönsamt även för hushåll med lägre och medelinkomster att arbeta kommer naturligtvis också förbättra deras möjligheter att efterfråga en lämplig bostad på marknaden. För att underlätta för individer som har behov av stöd för att etablera sig på bostadsmarknaden har regeringen föreslagit att kommuner ska kunna lämna en hyresgaranti . I den ekonomiska vårpropositionen 2007 föreslås också ett statligt bidrag till kommuner som ställer ut sådana hyresgarantier. För närvarande pågår också ett arbete i Regeringskansliet med att se över möjligheterna att underlätta för hushåll som är förstagångsköpare av en bostad eller egnahem. Ett sådant förslag har nyligen skickats ut på remiss. Att utforma och sjösätta allt detta tar tid, men är betydligt mer angeläget och på sikt betydligt mer ändamålsenligt än subventioner riktade till nyproduktion. Talmannen konstaterade att Bosse Ringholm, som framställt interpellationen, inte var närvarande i kammaren.
Herr talman! Jag tycker det är lite beklämmande att höra statsrådet bara berätta om Boverkets rapport i en del, när Boverket faktiskt också kommer fram till att man på sikt inte kommer att bygga så många bostäder. Statsrådet kanske vet att jag ju har haft det trevliga nöjet att vara just bostadspolitiker i denna region, där man oftast förr eller senare hamnar i den bostadspolitiska diskussionen. Det är alltid på det sättet att det som den förra majoriteten planerade och beslutade om brukar den nya majoriteten kunna njuta frukterna av, oaktat om de är söta eller bittra, åtminstone ett par år efteråt. Så lång är planeringsprocessen när det gäller bostadspolitiken. Det är med förlov sagt så att jag tycker att det är med rättvisan på sin sida som Bosse Ringholm ställer sin interpellation om tvärstopp för nya hyreslägenheter. Statsrådet påstår i sitt svar att det här bara var ett tillfälligt bidrag. Ja, men statsrådet glömmer ju en mycket viktig sak, och det vet han mycket väl om. Det här är bara munväder, i vanlig ordning, från statsrådet Odell. Detta gjordes i avvaktan på att man skulle få fram en bostadsfinansieringsproposition, som var på väg fram och som också skulle ha presenterats här till exempel nu under vårriksdagen, om det hade blivit en rödgrön regering. Detta vet ju också statsrådet Odell. Detta kan inte vara främmande. Man har helt enkelt låtit bli att lägga fram den. Den var väldigt långt framme. Därför var den subventionen också tillfällig, i avvaktan på en mer långsiktig lösning på det här. Sedan tar statsrådet upp det här fantastiska att kommunerna ska kunna vara garanter för att man ska kunna betala hyra. Ja, det kanske kan vara en bra bostadspolitisk lösning - vad vet jag - men problemet är ju följande, och det är ju det som den här interpellationen berör: Det handlar ju om hur det blir om man inte har några bostäder att kunna efterfråga och kunna hyra, hur ska man då kunna få någon garanti för att kunna betala en hyra? Det är ju det här som är problemet i detta sammanhang. Jag har sett bostadsmarknaden nu ett antal år. För några år sedan satt vi och diskuterade hur man skulle göra med den tvådelade bostadsmarknad man hade i Sverige. Den ena delen utgjordes av vissa kommuner i vissa landsändar, där man var tvungen att riva hyresfastigheter, helt enkelt därför att de stod tomma, och den andra delen utgjordes av storstäderna, där man hade så stor brist på lägenheter att man hade långa köer till bostadsförmedlingen. Låt mig också säga att det som är glädjande i dag är att man återigen, framför allt i Storstockholm, har fått förtroende för bostadsförmedlingen. Det är fler människor som står i bostadsförmedlingens kö i dag, och det är också fler som får bostäder i bostadsförmedlingens kö. Så har det inte alltid varit i de här sammanhangen, herr talman. Det har oftare varit så att man inte har haft särskilt stort förtroende för bostadsförmedlingen. I dag vet man att står man i kö så får man också en bostad. Därför har man också en ganska lång kö. Frågan återstår fortfarande: Varför vill man inte stimulera byggande på sikt? Prata nu inte om ett år. Prata inte om två år.

Herr talman! Bosse Ringholms interpellation inleds med påståendet att regeringens nya bostadspolitik uppenbarligen har havererat, redan efter ett kvartal. Vad som utgör grunden för det påståendet är lite svårt att förstå, inte minst om man tittar i Boverkets indikatorer för maj 2007. På första sidan i den publikationen står huvudrubriken "Bostadsbyggande i hög takt". Tittar man lite längre ned på samma sida ser man underrubriken "Många hyresrätter första kvartalet". Läser man vidare under den rubriken ser man att bostadsbyggandet under nästa år förväntas nå de högsta nivåerna under 16 år, trots att räntebidragssystemet fasas ut och trots att den tidigare socialdemokratiska regeringen inte förlängde de tidsbegränsade särskilda bostadssubventionerna. Boverkets prognos är att det påbörjas 40 000 bostäder i år, om man räknar in de bottenplattor som på mer formella grunder göts under slutet av förra året. Nästa år, 2008, påbörjas 41 500 bostäder, vilket utgör 2 procent mer än vad som rent faktiskt påbörjades under 2006. Prognoserna för 2008 talar om det största antalet påbörjade bostäder sedan 1991. När det sedan gäller frågan om hyreslägenheter bör framhållas att två tredjedelar av alla bostäder som byggdes i flerbostadshus under första kvartalet 2007 var hyreslägenheter. Vidare bör framhållas att kommunernas bedömningar i årets hyresmarknadsenkät tyder på att bostadsbyggandet ökar. Även byggföretagen tror enligt Konjunkturinstitutets aprilmätning på oförändrat eller ökat byggande. Siffrorna är 71 procent för oförändrat byggande och 29 procent för ökat byggande. Märk väl: Inget av dessa företag tror på minskat byggande. Vad beträffar Stockholm, och mer konkret de allmännyttiga bostadsbolagen, gjorde Svenska Bostäder 13 bottenplattor under december månad 2006, vilket motsvarar omkring 1 000 hyreslägenheter. Utöver dessa 1 000 hyreslägenheter har Svenska Bostäder enligt dagsfärska siffror för avsikt att bygga ytterligare 748 hyreslägenheter under 2007. Familjebostäder har planerat för att bygga 109 hyreslägenheter och Stockholmshem har också för avsikt att bygga hyreslägenheter, närmare bestämt 365 stycken. Herr talman! Det har definitivt inte skett något tvärstopp i byggandet i sig och inte heller i byggandet av hyreslägenheter. Tvärtom tycks långsiktiga och stabila villkor på bostadsmarknaden tas emot positivt. Nej, regeringens nya bostadspolitik har inte havererat. Det verkar mer som om Bosse Ringholm inte har koll på siffrorna.
Herr talman! Börje Vestlund har varit bostadspolitiker i regionen. När han slutade stod 191 000 människor i bostadskö. Detta tolkar denne socialdemokratiske bostadspolitiker som att de fått ett ökat förtroende för bostadsförmedlingen. Det är bland det mest fantastiska jag hört i denna kammare. Vi har 191 000 människor i bostadskö. Bra, äntligen börjar vi få upp förtroendet för bostadsförmedlingen! Sanningen är ju att er bostadspolitik totalt har havererat. Nu har vi lagt om den, och vi ser att det byggs mer än på sexton år. Då börjar Bosse Ringholm tala om tvärstopp. Nu kan vi analysera siffrorna på olika sätt. Det har varit olika ingångar som jag tycker varit belysande och bra. Men man kan också se på det på ett annat sätt. Om vi tittar på Stockholm ser vi att marknaden är extremt överhettad. Priserna stiger snabbt, och det av olika anledningar. När det gäller nyproduktionen beror det framför allt på att vi har en sådan brist på arbetskraft. 70 procent av byggföretagen säger att de inte får tag på byggarbetare med den kompetens som efterfrågas för detta. På grund av de produktionssubventioner som inte längre finns läggs givetvis också en del projekt i malpåse. Låt oss se utanför Storstockholm. Låt oss se på Storgöteborg och Stormalmö. Det visar sig att byggandet där ökar, och 50 procent av flerbostadsproduktionen är hyresrätter. Vi ser samma mönster även i flera andra kommuner. Dessutom är en stor del av bostadsbeståndet just hyresrätter. 71 procent av flerbostadsbeståndet är hyresrätter. Det finns 1,7 miljoner hyresrätter i Sverige, och fler blir det trots att en del ombildas. Det är också viktigt att vi får hyresrättsmarknaden att fungera på ett bättre sätt - att vi kommer till rätta med svarthandeln, att vi får bättre fungerande möjligheter att få tag på hyresrätter. Det visar sig att Börje Vestlunds parti i Sabos styrelse har ungefär samma hållning som regeringen, och jag hoppas att bostadsmarknadens parter försöker hitta ett system som ger en bättre fungerande hyresmarknad.

Herr talman! Jag brukar säga att jag känner mig hemma när jag kommer till de bostadspolitiska debatterna. Jag hoppar in i dem ibland, och det är alltid lika trevligt. Låt mig till att börja med säga att när jag går runt i Stockholm och tittar, till exempel nu när jag själv kommer att byta bostad, ser jag att nyproduktionen består av sådant som jag var med och fattade beslut om. Då har jag ändå suttit i denna kammare och inte haft ett dugg med Stockholms bostadsproduktion att göra på fem år. Det är de hus som nu börjar färdigställas. Det intressanta är, Anti Avsan, att vi inte kan säga att det som i dag byggs är sådant som denna regering kan ta åt sig äran av. Däremot kan man säga att det kommer att visa sig om ett par år. Det är just det som är det intressanta. Man måste också titta på siffrorna lite längre fram. Vi tillförde nämligen mycket stimulans under den senaste mandatperioden. Jag kan vara kritisk mot den socialdemokratiska bostadspolitik som fördes för några år sedan, men under den senaste mandatperioden tillförde vi mycket stimulans. En bostadsfinansieringsproposition var på gång, och den skulle också lösa en del av problemen och svara mot den kritik som fanns från såväl de privata fastighetsägarna som allmännyttan. Jag vågar påstå att anledningen till att den borgerliga majoriteten i Stockholm förlorade 2002 mycket berodde på dess bostadspolitik. Det byggdes ingenting. Man sålde bara ut hyresrätter. Jag tror att det skulle gett en mycket dålig bild om man gjort samma sak nu. Det skulle ha sett mycket underligt ut, Anti Avsan, om man dragit tillbaka de redan planerade bostadsprojekten. Det har man alltså inte gjort. Man måste också titta på annat än bara Boverket. Fastighetsägarna gör i dag bedömningen att man kommer att se en minskning av antalet uppförda hyresrätter. Det är lite svårt att förstå varifrån glädjen kommer över att det byggs så många hyresrätter tack vare den borgerliga regeringens politik, detta med tanke på att man inte deltagit i den bostadspolitiska diskussionen särskilt länge. Jag trodde, ärligt talat, att statsrådet Odell med sin långa erfarenhet hade gjort det tidigare.

Herr talman! Börje Vestlund säger att han varit aktiv i bostadspolitiken. Det har jag också varit. Jag har återupptagit den aktiviteten under den här mandatperioden. Jag sysslade med det för ett tiotal år sedan och är förhållandevis väl insatt i alla de diskussioner som förekommit i denna region eftersom jag i grunden är politiker från en Stockholmskommun. För att kunna åstadkomma produktion av bostäder i största allmänhet är det naturligtvis viktigt att det finns en planberedskap. Det är något som denna regering tagit tag i, och man tittar nu på förutsättningarna för att kunna bedriva samhällsplanering på ett rimligt sätt. Det gjordes tidigare en utredning som gällde PBL, och den kommer att följas upp under den här mandatperioden. Det är alltid så att det tar viss tid, självklart, men det viktiga är att det produceras bostäder. Om man producerar småhus och bostadsrätter är det antagligen för att det finns ett behov av den typen av bostäder. Det i sin tur innebär att hyresrätter frigörs. Även hyresrätter kommer att produceras. När det gäller planeringshorisonten och Konjunkturinstitutets aprilmätning kan jag inte se att det finns någon bortre horisont. Man har frågat byggföretagen vad de tror om byggandet, och bedömningen är att 71 procent tror på oförändrat och 29 procent på ökat byggande. Där finns ingen tidsbegränsning. Att i nuvarande marknadssituation stimulera, vilket är Socialdemokraternas politik, kan inte vara annat än fel - även för en tidigare finansminister.
Herr talman! Jag vill gratulera Börje Vestlund till kloka beslut som han varit med om att fatta. Det är jättebra. Det är svårt att se in i framtiden. De närmaste åren ser bra ut, vilket beror på att vi har en oerhört stark ekonomisk utveckling över huvud taget i Sverige och i vår omvärld. Det gör att hushållen efterfrågar, och det byggs. Den makroekonomiska utvecklingen är mycket mer styrande för bostadsproduktionen än vad exempelvis subventionerna någonsin varit. Det är också bra att det inte enbart byggs hyresrätter. Nu byggs i stället så att vi får ett bredare utbud. Det gör att folk flyttar ut ur mindre hyresrätter och in i större. Därmed blir dessa mindre och billigare hyresrätter lediga för dem som inte har råd att efterfråga nyproducerade lägenheter.